Herr talman! Lars Mejern Larsson har frågat arbetsmarknadsministern om hon är beredd att snabbt agera för att lagen om offentlig upphandling ändras så att fackföreningar och myndigheter får större möjlighet i framtiden att agera så att de anställdas trygghet och villkor säkerställs. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på interpellationen. Jag vill först framhålla att det naturligtvis är av största vikt med en säker och sund arbetsmiljö och att olycksfall i arbete förebyggs och undviks. I arbetsmiljölagen finns de grundläggande reglerna om arbetsmiljö, som gäller i varje verksamhet i vilken en arbetstagare utför arbete för en arbetsgivares räkning. Arbetsmiljöverket utfärdar föreskrifter som preciserar lagens regler för att möta olika typer av risker i skilda branscher. Arbetsmiljöbestämmelserna gäller oavsett om det rör sig om en offentlig upphandling eller inte. Tillsyn över att arbetsmiljöreglerna följs utövas av Arbetsmiljöverket. Arbetsmarknadens parter är en viktig samrådspart för Arbetsmiljöverket i såväl föreskriftsarbetet som tillsynsverksamheten. Enligt utstationeringslagen är arbetsmiljölagen tillämplig även när en arbetsgivare som är etablerad i ett annat land än Sverige utstationerar arbetstagare här. När det gäller frågan om offentlig upphandling framgår redan av den nu gällande lagen om offentlig upphandling att upphandlande myndigheter bör beakta sociala hänsyn om upphandlingens art motiverar detta. Det finns också möjlighet att utesluta en leverantör som försummat sina skyldigheter enligt arbetsmiljölagstiftningen. Ett nytt EU-direktiv om offentlig upphandling förväntas träda i kraft i början av nästa år. I det kommande direktivet har efterlevnaden av skyldigheter på bland annat det arbetsrättsliga området lyfts fram och betonats. Detta har skett genom en ny allmän bestämmelse om att medlemsstaterna ska vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att leverantörer vid fullgörande av offentliga kontrakt iakttar tillämpliga miljö-, social och arbetsrättsliga skyldigheter som fastställts i unionslagstiftningen, nationell lagstiftning, kollektivavtal eller i vissa internationella miljö-, social och arbetsrättsliga bestämmelser. En förutsättning är att dessa bestämmelser och tillämpningen överensstämmer med unionslagstiftningen. Om tillämpliga skyldigheter inte följs kan anbudet förkastas eller leverantören uteslutas från förfarandet. Att underleverantörer iakttar nämnda skyldigheter ska enligt direktivet garanteras genom lämpliga åtgärder från de behöriga nationella myndigheterna inom ramen för deras ansvar och befogenheter. Regeringen värnade i förhandlingarna av det nya direktivet att Sverige ska kunna behålla den svenska modellen där arbetsmarknadens parter ansvarar för kontrollen av kollektivavtalens efterlevnad. Det nya direktivet kommer även att innehålla en ny obligatorisk bestämmelse som bland annat anger att upphandlande myndigheter vid byggentreprenadkontakt och i fråga om tjänster som ska tillhandahållas vid en anläggning under direkt tillsyn av den upphandlande myndigheten ska kräva att huvudentreprenören lämnar uppgifter om sina underleverantörer. Arbetet med att genomföra det nya direktivet har påbörjats, och regeringen har gett en särskild utredare i uppdrag att ge förslag till hur bland annat de nämnda reglerna ska genomföras i svensk rätt. Utredaren, som ska redovisa sitt uppdrag i maj nästa år, ska beakta vad riksdagen har tillkännagett om sådan ändring i lagen om offentlig upphandling att arbetsmiljöhänsyn kan tas och krav på villkor enligt svenska kollektivavtal kan ställa vid all offentlig upphandling. Direktivet ska vara genomfört i svensk rätt inom två år från ikraftträdandet, vilket beräknas ske i början av nästa år. Avslutningsvis vill jag framhålla att det naturligtvis är viktigt att krav och villkor som ställs i upphandlingar också följs upp och kontrolleras. Det gäller också arbetsmiljövillkor. Det finns anledning att se allvarligt på de brister som finns när det gäller kontraktsuppföljning. För att råda bot på detta är det viktigt att höja kunskapen och kompetensen hos de upphandlande myndigheterna. Detta är också ett av skälen till att regeringen i höstens budgetproposition satsat 35 miljoner kronor extra på ett förstärkt och samordnat upphandlingsstöd från och med 2015.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret. I går hade jag två möten hemma i Värmland. Det första var med lokala fackföreningsordförande då vi diskuterade arbetsmiljön och den senaste tidens dödsolyckor runt om i landet. De fackliga företrädarna var helt överens om att arbetsmiljöarbetet tydligt har prioriterats ned från statens sida under de gångna mandatperioderna. De pekade på det minskade antalet skyddsombud. De ser också att många unga som är nya på arbetsmarknaden inte heller våga säga ifrån om de inte har en trygg arbetsmiljö. Detta kan enkelt kopplas till alla de otrygga anställningsformer som lavinartat har ökat på arbetsmarknaden. Senare under dagen hade jag ytterligare ett möte och då med Arbetsmiljöverkets personal. De berättade om minskade resurser. Det innebär att de inte kommer att ha resurser för att inspektera i den omfattning som de tidigare har gjort. Att i detta läge fortsätta nedrustningen av Arbetsmiljöverket kan enbart beskrivas som att regeringen inte har något större intresse av att satsa resurser i den omfattning som krävs. Regeringen visar tydligt med sin framlagda budget att man inte prioriterar arbetsmiljön eller Arbetsmiljöverkets arbete. Herr talman! De allra flesta av oss vet att lagen om offentlig upphandling inte fungerar till fullo, då de allra flesta tycks vara rörande överens om att de upphandlande myndigheterna inte i någon större omfattning beaktar eller ens har resurser att följa upp sina upphandlingar. Många rapporter finns om att villkor och arbetsmiljöarbete får stryka på foten när det handlar om lägst priser. Precis som ministern säger i sitt svar finns det dock möjlighet att utesluta en leverantör som har försummat sina skyldigheter enligt arbetsmiljölagstiftningen. Jag har på olika sätt försökt att kontrollera hur många entreprenörer som har uteslutits av den anledningen, men jag har inte hittat några uppgifter. Herr talman! Eftersom ett nytt EU-direktiv om offentlig upphandling förväntas träda i kraft i början av nästa år är det förvånande att regeringen inte har lagt en skarpare tidsplan för det arbetet. Om regeringen verkligen hade prioriterat arbetet med att skärpa villkoren för dem som arbetar på den svenska arbetsmarknaden är det svårt att förstå varför man inte har ett färdigt förslag redan vid årsskiftet, när direktivet ska träda i kraft. EU-direktivet tillsammans med regeringens påstått höga ambitioner när det gäller att bevara den svenska modellen gör att de allra flesta inte uppfattar att regeringen ens lever upp till sin retoriska ambition med sitt arbete i frågan. Direktivet ska vara genomfört i svensk rätt inom två år från ikraftträdandet. Vore jag konspiratoriskt lagd kunde jag påstå att regeringen gör allt för att fördröja införandet av svenskt kollektivavtal vid offentlig upphandling, trots att ministern med emfas hävdar att regeringen i förhandlingarna värnar att Sverige ska kunna behålla den svenska modellen där arbetsmarknadens parter ansvarar för kontrollen av kollektivavtalens efterlevnad. Jag kan nog med stor säkerhet hävda att ingen facklig företrädare jag har kontaktat känner att regeringen är en garant för den modell den säger sig värna. Avslutningsvis vill jag bara säga att ministern och jag inte skulle ha haft den här diskussionen om kontrollsystemen hade fungerat. Men eftersom regeringen under sina år vid makten konsekvent försämrat Arbetsmiljöverket och de fackliga organisationernas möjligheter till kontroll och uppföljning är det inte förvånande att vi står här i dag. Herr talman! Med anledning av detta blir min fråga till ministern hur många entreprenörer ministern känner till som har uteslutits vid olika upphandlingstillfällen.
Herr talman! Jag får tro att statsrådet har bråttom. Det är ju en sen kväll, och senare ska den bli. Det var en intressant debatt om bostadsbyggandet. När byggandet nu kommer i gång, vilket jag hoppas att det gör, behöver vi friska byggnadsarbetare. Byggbranschen är känd för att ha en hög olycksstatistik. Både Mejern och jag är byggnadsarbetare, och vi fick väl lära oss ganska snabbt att det gäller att se sig för så att man inte drabbas av någon olycka. Vi såg på byggena att många skadade sig i arbetet, och vi såg många äldre byggnadsarbetare som hade förslitningsskador. Vi själva har väl också drabbats av någon olycka när vi har fallit från någon stege eller bock vi har jobbat ifrån. Men att tidigt på morgonen gå till jobbet och aldrig få komma hem igen, på grund av att man har förolyckats, är helt oacceptabelt. Citybanan har ju varit väldigt olycksdrabbad sedan starten den 1 januari 2008. Det är 5 personer som har dött. 280 olyckor har skett, och till det kommer ca 480 tillbud. Sveriges Byggindustrier har enligt tidningen Byggnadsarbetaren inte tillräckligt med information för att korrekt kunna uttala sig om arbetsmiljöförhållandena på Citybanan, men de kan enligt den statistik man följer konstatera att olycksstatistiken är högre där än genomsnittet i byggbranschen. Byggbranschen ligger på femte plats när det gäller antalet arbetsplatsolyckor. Förra året, 2012, omkom 6 personer på byggarbetsplatser. Därför har företrädare för 17 organisationer tagit fram en avsiktsförklaring med det gemensamma målet att ingen ska förolyckas på sin arbetsplats på grund av säkerhetsbrist. Det här lämnade man till förra arbetsmarknadsministern Hillevi Engström i Visby i somras. Jag skulle vilja fråga statsrådet Attefall om han vet vad som har hänt med avsiktsförklaringen. Enligt tidigare statistik, för 2005-2010, lever unga farligt på landets byggen. 2 825 ungdomar i åldrarna 16-24 år skadades i olyckor på byggarbetsplatser, och av dem skadades 116 under sin utbildning. Totalt av alla som skadades var 84 under 18 år. Under samma period dog 78 personer på byggarbetsplatser. Det visar att det här har pågått under en lång tid. Att man då avlövar Arbetsmiljöverket så som man gjorde när man kom till makten 2006, och även lägger ned Arbetslivsinstitutet, gör säkert att i alla fall Byggnads medlemmar - och säkert många därtill - känner att en byggjobbares liv är mindre värt. Det tror jag inte att Stefan Attefall tycker, och ingen annan heller, men det är lätt att få den uppfattningen. Om det var lika många journalister, läkare eller till och med politiker som förolyckades på arbetsplatsen kanske man skulle komma med åtgärder mycket tidigare.
Herr talman! Det är två diskussioner här. Jag börjar med den mer allmänna diskussionen om arbetsmiljö, inte minst inom byggbranschen. Den kanske i första hand ligger på arbetsmarknadsministern, men vi kan ändå konstatera att vi har haft en långsiktigt nedåtgående trend när det gäller olycksfall i arbetslivet och arbetsolyckor av olika slag. Vi har haft en viss ökning av vissa typer av olyckor de senaste åren, men 2012 hade vi till exempel 45 dödsolyckor. Det har bara slagits en enda gång i historien, och det var 2009 då vi hade 41 döda. Under tidigare år har det varit betydligt fler. Sammantaget har vi alltså haft en utveckling som har varit positiv. Vi ser dock en del tendenser, som delvis kan ha att göra med konjunktureffekter - 2009 var ett år då vi hade en hel del neddragningar på arbetsplatser, vilket gör att det kanske blev färre olyckor. Konjunkturuppgången som kom 2010 kan ha ökat det något. Sett över tid har vi dock en nedåtgående trend, och vi ska självklart följa utvecklingen för att trenden ska fortsätta. Det finns dock som sagt anledning att hålla ögonen på en del tendenser. Jag vill ändå beskriva att det sker ett ganska omfattande arbete från Arbetsmiljöverkets sida gentemot exempelvis byggbranschen. År 2012 genomförde verket nästan 2 000 inspektioner i byggbranschen på närmare 1 400 arbetsställen och ställde drygt 2 700 krav på förbättringar av arbetsmiljön. De jobbar också mycket med information, inte minst för de utländska företag som finns i Sverige. Förringa alltså inte det arbete Arbetsmiljöverket gör. Det görs omfattande insatser. Sedan kan man alltid diskutera om det ska göras ytterligare, men det görs stora insatser. Det har också skett en del nivåökningar av anslagen, inte minst på informationssidan, för att nå exempelvis utländska aktörer som kommer till Sverige. Sedan 2009 har vi förstärkt de resurserna. Ytterligare diskussioner om de här frågorna ska man dock som sagt kanske rikta till arbetsmarknadsministern, som kan frågorna ännu bättre i detalj. Det gäller även vad som har hänt med avsiktsförklaringarna, som också togs upp. Får jag bara kommentera upphandlingslagstiftningen, som jag är mer direkt ansvarig för, vill jag påstå att det är välkommet med den skärpning av direktivet som nu gör att man i högre grad inte bara bör utan ska stänga ute anbudsgivare som inte är seriösa. Det sker en skärpning i de nya direktiven som ska omsättas i svensk lagstiftning. Om allt går enligt planerna kommer EU-parlamentet att rösta om det här i början av nästa år, och därmed har vi ett direktiv som sedan ska bli svensk lagstiftning. Det tar dock tid att skriva om det till svensk lagstiftning. När det gäller anklagelsen om att Regeringskansliet skulle vara lata på den punkten kan jag försäkra att mina tjänstemän när jag frågar dem om de har för lite att göra säger: Tvärtom. Det är ett enormt högt tempo på allt det vi håller på med inom upphandlingsområdet. För att vara ute i god tid har vi börjat jobba med att omsätta direktiven i svensk lagstiftning innan de ens är antagna. Vi ser nämligen på ett antal punkter att vi vet ganska säkert hur det kommer att gå, och därför jobbar vi redan nu med detta både på Regeringskansliet och i ett särskilt utredningsarbete. Vi jobbar med att samla och förstärka upphandlingsstödet, för mycket av det handlar just om hur staten kan bli bättre på att ge råd till myndigheter, kommuner och landsting vid offentliga upphandlingar och när det gäller att följa upp upphandlingarna. Där håller jag helt med om att vi har en jättestor brist. Vi följer inte upp de villkor som ställs i olika upphandlingar tillräckligt bra. Här finns det mycket att göra, och som sagt förstärker vi det statliga stödet och ser över lagstiftningen i olika avseenden för att få till stånd en effektivare och bättre upphandlingslagstiftning. De nya direktiven kommer att skapa bättre möjligheter att väga in sociala, etiska och miljömässiga hänsyn och att utestänga oseriösa anbudsgivare, men sedan handlar det mycket om hur man tillämpar reglerna. Vi samlar ihop upphandlingsstödet och förstärker det för att få en effektivare och bättre upphandling för att både göra den goda affären med skattebetalarnas pengar och för att uppnå de rätta syftena med upphandlingen.

Herr talman! För mig hänger de här frågorna ihop. Jag hade väl inte förväntat mig något svar på hur många entreprenörer ministern känner till som har uteslutits. Arbete utgör en stor del av vår vakentid. En heltidsarbetande person tillbringar en tredjedel av sin vakentid på jobbet. Det innebär att det ligger ett stort ansvar på företag och samhälle att garantera att arbetstiden förenas med en rimlig arbetsmiljö och att det är en säker arbetsplats med sjysta villkor. Arbetsmiljön engagerar många men från olika perspektiv och även värderingsmässigt. Herr talman! För mig är det självklart att ingen ska dö på jobbet. Att någon dör på jobbet är något som bara inte får hända. Ändå dör och skadar sig alldeles för många på arbetet. Arbetsskadorna har nu ökat för tredje året i rad, och det har varit flera dödsolyckor den senaste tiden. Jag är själv byggnadsarbetare, och många byggnadsarbetare ringer förtvivlade till mig och frågar vad som händer runt om på landets arbetsplatser. Uppenbarligen har man inte kontroll över vad som sker på arbetsplatserna, till exempel på Citybanan där fackförbunden inte kommer in på samma sätt. Hittills har fem byggnadsarbetare dött bara på den arbetsplatsen. Frågan är hur många fler som ska behöva mista livet innan något görs. Det känns som ointresset från regeringen bara ökar och att utvecklingen går åt fel håll. Regeringen försöker måla upp en bild av att de är på väg åt rätt håll med sin politik, men verkligheten visar någonting annat. När de skär ned på Arbetsmiljöverket vittnar det om ett totalt oförstånd i denna viktiga fråga. Det är ju tack vare ett målmedvetet och systematiskt arbetsmiljöarbete, forskning i världsklass och starka fackföreningar som vi har stått oss bra i Sverige och haft en positiv utveckling. Herr talman! Arbetsmiljöverket är statens viktigaste verktyg för en god arbetsmiljö och ett stöd för skyddsombuden. Skyddsombuden har tidigare haft möjligheten att vända sig dit för att få hjälp med arbetsmiljön. Arbetsmiljöverket har också haft möjligheten att på eget initiativ göra inspektioner på såväl offentliga som privata arbetsplatser. Problemet blir, om det saknas resurser, att Arbetsmiljöverket når allt färre av de dåliga arbetsplatserna som verkligen är i behov av besök. Efter att ha läst svaret och lyssnat på ministern kan jag bara konstatera att regeringen inte tänker snabba upp processen kring lagen om offentlig upphandling. Min fråga, herr talman, till ministern blir: Varför har inte regeringens tidsplan synkats med EU-direktivets igångsättande?
Herr talman! Jag försöker en gång till, statsrådet, för när det gäller bostadsbyggandet, Attefall, är du oss socialdemokrater svaret skyldig. Visst har det blivit bättre på arbetsplatserna med arbetsmiljöinspektioner. Men jag såg en statistik på att det finns så få arbetsmiljöinspektörer i dag att varje företag kan räkna med ungefär ett besök vart tjugonde år, och det håller inte. Jag nämnde i mitt förra inlägg andra yrkesgrupper som poliser, läkare och politiker. Om dödstalen där skulle vara lika höga som i byggbranschen kanske man skulle komma med starkare och kraftfullare åtgärdsplaner. Jag hittade en norsk forskningsrapport, Därför är det så många olyckor på byggena , som försökte hitta orsaken till att det ser ut som det gör på byggarbetsplatser. En orsak är att det är många parter inblandade i byggprocessen. Ofta är det en huvudentreprenör som kopplar in underentreprenörer vilka i sin tur anlitar mindre företag, så detta med huvudentreprenörsansvar kan vara ett bra verktyg. Hela organisationen av arbetet blir krångligt och fragmenterat, och det är svårt att överblicka helheten. Det leder till att säkerhetsarbetet blir mer omfattande. Hela arbetssituationen blir oöversiktlig, ansvarsförhållandena blir oklara och hela arbetsmiljön blir sämre. Forskaren som skrivit rapporten heter Finn Ørstavik. Han skriver: En annan omständighet som försämrar säkerheten är inhyrd tillfällig arbetskraft, särskilt om man inte kan kommunicera med varandra. Den tillfälliga arbetskraften gör det svårt att bygga upp en säkerhetsorienterad kultur på byggarbetsplatsen, och det är en förutsättning för att få ned olyckorna. Det som krävs är stabilare relationer på arbetsplatsen, att man lär känna varandra och har en känsla av samhörighet i organisationen, avslutar han.
Herr talman! Självklart är varje dödsolycka på en svensk arbetsplats en för mycket. Det är nollvision som måste gälla, men vi måste se att utvecklingen går åt rätt håll sammantaget. Det går lite upp och ned olika år, och vi måste självklart följa utvecklingen. Det pågår ett intensivt arbete från Arbetsmiljöverkets sida. Gör inte till en jättegrej huruvida det skiljer 10 miljoner i anslag till Arbetsmiljöverket eller inte. Man kan självklart diskutera det, men att det skulle avgöra hela arbetsmiljötillståndet i Sverige tror jag är lite överdrivet. Vi har gått från en höjning under 90-talet tillbaka till mer normala nivåer. Jag tror att man många gånger också jobbar effektivare med arbetsmiljötillsynen. Frågan ställdes hur många som har uteslutits av oseriösa anbudsgivare. Det finns ingen statistik på detta, eftersom det oftast sker i upphandlingsprocesser som aldrig rapporteras. Det är ofta så att de som har blivit uteslutna känner att det finns ett skäl till detta och därför inte driver någon rättsprocess. Det går alltså inte att fånga detta i statistisk mening. Det finns en sådan möjlighet till uteslutning som går att utnyttja. Det är inte så att vi måste vänta in direktiv och svensk lagstiftning för att få använda den möjligheten, men detta instrument skärps i det nya direktivet. Vi för inte in nya direktiv direkt i svensk lagstiftning, och det gjordes inte heller under socialdemokratisk tid. Vi har inte den rättstraditionen i Sverige, utan vi skriver om den svenska lagstiftningen. Fråga någon socialdemokrat som suttit i regeringsställning - det finns fortfarande kvar någon enstaka socialdemokrat i riksdagen som har regeringserfarenhet - hur sådana här processer går till så förstår ni att det är en oerhört hög ambitionstakt vi har. Som sagt tjuvstartar vi till och med innan direktiven är antagna av EU med att föra in dem i svensk lagtext. Samtidigt vässar vi och samlar upphandlingsstöd för att hjälpa kommuner, landsting och statliga myndigheter att bli bättre på att ställa rätt krav och genomföra vad jag skulle vilja kalla den goda affären, det vill säga uppnå de syften man har, men också, vilket är en försummelse i svensk upphandling, att kontrollera att man lever upp till det man har sagt. Där missas det mycket. Det ställs en del krav i upphandlingarna, men det följs inte alltid upp vad effekten blir i praktiken. Där finns det mer att göra. Jag är helt övertygad om att om ni ställer en interpellation om direkta arbetsmiljöfrågor kan ni få mer utförliga svar av arbetsmarknadsministern, som är ännu mer insatta i dem. Jag vill hävda att vi självklart behöver sunda och bra arbetsplatser, inte minst inom byggbranschen och särskilt när vi ska bygga de många nya bostäderna. Vi behöver inte bara friska arbetare, utan vi behöver också friska tjänstemän och framför allt många som kommer till byggbranschen. Rätta mig gärna om ett antal år om jag har fel, men jag tror att nästa bransch som kommer att ha brist på arbetskraft är bostadsbranschen, för vi kommer att bygga mer i Sverige och har, tyvärr, en hel del pensionsavgångar och liknande som gör att inte minst nyckelpersoner inom byggsektorn kommer att bli en bristvara. Därför måste arbetsgivare, fackliga organisationer och självklart också statliga myndigheter se till att skapa en så bra arbetsmiljö som det bara är möjligt.

Herr talman! Jag har i denna sena timme försökt ge en bild av den oro jag möter under mina besök i Värmland när det gäller arbetsmiljöfrågan. Vi har en situation som är ohygglig. Det avlider ungefär en person i veckan på arbetsplatser runt om i Sverige. Det är något som är svårt att ta till sig. Nästan ännu svårare att ta till sig är att den sittande regeringen samtidigt bantar och monterar ned Arbetsmiljöverket, som kanske är samhällets viktigaste verktyg i kampen för en bättre och säkrare arbetsmiljö. Vi socialdemokrater tror på ett annat Sverige med en nollvision för arbetsolyckor, som Attefall var inne på, där alla har rätt till en bra arbetsmiljö. Därför föreslår vi i stället utökade resurser till Arbetsmiljöverket. Det handlar inte om 10 miljoner, utan för 2014 handlar det om över 100 miljoner kronor. Vi ökar även resurserna till företagshälsovården i vår budget för 2014, för vi prioriterar arbetsmiljöfrågan. Frågan är om skiljelinjen är större än inom dessa områden. Herr talman! Jag ska ställa en fråga till ministern. Vilka andra åtgärder kommer ministern att vidta för att skynda på det akuta behovet för att minska risken för olycksfall på landets arbetsplatser?
Herr talman! Jag tror att Lars Mejern Larsson kan lugna många i Värmland och på andra ställen genom att redogöra för statistik och fakta. Då ser man att det sammantaget går åt rätt håll. Samtidigt måste vi självklart ha ögonen på där det sker förändringar och se om det är tillfälligheter eller om det är långsiktiga förändringar. Som jag sade var det 45 som avled på arbetsplatsen 2012. Det är det minsta antalet någonsin bortsett från 2009 då det var 41. Vill jag vara lika retorisk som Lars Mejern Larsson försöker vara när det gäller denna regering kan jag säga att det dog fler under socialdemokratisk tid under makten. Ska jag då anklaga Socialdemokraterna för att vara cyniska och strunta i arbetsmiljön? Nej, det skulle aldrig falla mig in att använda den typen av anklagelser. Jag tror att man jobbade seriöst med frågorna då, vilket man också gör nu. Anslaget till Arbetsmiljöverket är på 505 miljoner kronor. Det har ökat ganska rejält de senaste åren. Det är på den nivån som det var i mitten av 00-talet, alltså lite lägre än den ganska tillfälliga höjningen som gjordes av Socialdemokraterna runt 2005. Innebär det att Sverige var ett u-land på arbetsmiljöområdet i början av 2000-talet när Socialdemokraterna styrde? Gör inte frågan så enkel. Vi måste jobba seriöst med dessa frågor. Låt oss återgå till lagen om offentlig upphandling, som jag ansvarar för. Nu vässar vi de lagliga instrumenten genom de förhandlingar vi drivit i EU och genom det vi gör på hemmaplan med upphandlingsstöd och svensk lagstiftning. Vi skapar bättre instrument för den som gör offentlig upphandling att se till att också arbetsmiljöfrågor vägs in på ett relevant och bra sätt. Det ska vi välkomna. Det gäller att göra verkstad av denna lagstiftning. Vi får också hjälpas åt att se till att de som genomför offentlig upphandling och ställer olika typer av kvalitetskrav också följer upp dem. Här har vi en stor bristsituation i dag och tyvärr kanske även framgent om vi inte bättrar oss på alla punkter.